Fru talman! Kent Ekeroth har frågat mig om jag anser att Sverige inte ska ha en reglerad invandring. Svarar jag nekande på den frågan undrar Kent Ekeroth vidare varför jag inte tar något initiativ till någon åtgärd med anledning av det beslut som Migrationsverket tagit. Den utlänningslag och den instans och processordning som en enig riksdag beslutade om 2005 är grunden till Sveriges nuvarande migrationspolitik. I enlighet med utlänningslagen kan en person få uppehållstillstånd som flykting i Sverige om han eller hon riskerar förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. En person kan också få uppehållstillstånd som annan skyddsbehövande om han eller hon till exempel riskerar dödsstraff eller tortyr i hemlandet eller flyr från en väpnad konflikt. Varje asylansökan bedöms individuellt och på sina egna meriter. Huvudregeln är och har varit under lång tid att en person som beviljas uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Detta följer av lagens förarbeten och praxis. Läget i Syrien har förvärrats, och bedömningen är att det kommer att fortgå under en lång tid. Enligt FN har över 100 000 människor nu fallit offer för våldet i Syrien, och i genomsnitt lämnar 6 000 personer landet varje dag. En tredjedel av Syriens befolkning bedöms befinna sig på flykt inom eller utanför landets gränser. Prognoser pekar på att andelen kan fördubblas till årets slut. Omkring hälften av syrierna på flykt är barn, och de flesta är under elva år. Den 17 september konstaterade FN:s vapeninspektör att kemiska stridsmedel har använts mot den syriska civilbefolkningen, vilket inte bara är en krigsförbrytelse utan även ett brott mot mänskligheten. Den största delen av människorna på flykt stannar kvar i grannländerna. Syriska flyktingar som registrerats eller väntar på att registreras av UNHCR i grannländerna uppgår till över 2,1 miljoner. Majoriteten av dessa befinner sig i Libanon, dit 780 000 flytt, Jordanien, dit 540 000 flytt, Turkiet, dit 505 000 flytt, och Irak, dit 195 000 flytt. Det är därför angeläget att EU och medlemsstaterna fortsätter att stödja UNHCR, International Organization for Migration, World Food Programme, Unicef, Röda Kors-rörelsen och andra organisationer som är involverade i det humanitära arbetet. Som ni redan känner till är Sverige en av de större humanitära givarna till regionen. Fler än 50 000 syriska medborgare har nu sökt skydd i Europa sedan krisens inleddes i april 2011. Över 36 000 av dessa har sökt sig till Sverige och Tyskland. Hittills i år har över 10 000 syriska medborgare ansökt om asyl i Sverige. Det ansvar Sverige tar behöver fler axla. Fler länder i den europeiska unionen måste göra mer. Sverige fortsätter därför att driva på att det är av yttersta vikt att samtliga medlemsstater tillämpar det gemensamma regelverket och att de personer som kommer till EU och är i behov av internationellt skydd bereds detta. Avslutningsvis vill jag framhålla att Sverige har och även i fortsättningen kommer att ha en reglerad invandring. Sverige har och kommer även i fortsättningen att ha en human asylpolitik.
Fru talman! Föga förvånande reciterar Billström mer eller mindre utlänningslagen. Vi kan då konstatera följande: Det första är att Billström och denna regering har lämnat över invandringspolitiken till en icke folkvald tjänsteman, en byråkrat som på egen hand tog ett beslut som gav alla syrier inte bara uppehållstillstånd utan permanenta sådana. Är det rimligt att en myndighet ensam kan avgöra en av de viktigaste frågorna, medan Billström passivt accepterar sådana uppenbart stolliga beslut? Det är helt uppenbart att Billström och kompani inte vågar ta i invandringspolitiken utan helt delegerar den till en myndighet. Det andra vi kan konstatera är att Billström tycker att det är helt okej med fri invandring till Sverige. För nej, den är inte längre reglerad utan fri för alla som kommer från Syrien. I Syrien bor ca 22 miljoner personer. Enligt den ordning som nu gäller skulle det alltså vara okej för Billström om samtliga dessa skulle komma till Sverige, i enlighet med vad han nyss sade. Är det så? Låt mig börja med Migrationsverket. Sammanfattningsvis är den myndigheten kort och gott en korrupt, massinvandringsvurmande organisation. Att ge denna myndighet så mycket makt över invandringen är som att be en alkoholist vakta nycklarna till spritskåpet. Som exempel på detta kan jag ta generaldirektörens interna brev som jag har här. Han skriver: Migrationsverket måste i större utsträckning utgå från migrantens behov och fortsätta utvecklingen från kontroll till service. Hörde ni detta? De ska gå från kontroll till service och ser alltså inte sin roll som en myndighet som ska kontrollera invandrarens giltiga eller ogiltiga skäl utan som en servicefunktion till invandrare. Hör och häpna nu, i samma brev skriver generaldirektören också: Syftet är att ge immigranterna korrekt och kostnadsfri information om vägen till Sverige, och på så sätt kunna konkurrera ut oseriösa aktörer. Migrationsverket ser alltså sin roll som en aktör som konkurrerar om invandrare. Invandrare är Migrationsverkets kunder, och en kund har - som alla vet - alltid rätt. Normalt sett brukar en kund betala; i detta fall är det tvärtom. I relation till en kund försöker den som har kunden också tillfredsställa kundens behov och krav. På detta sätt ser alltså Migrationsverket på invandrare, inte på ett sätt som kan förväntas av en myndighet eller en stat med reglerad invandring, utan som ett företag. Om ni inte tror på denna tolkning kan vi läsa lite mer ur detta brev. Jag läser igen: Nu går vi in i ett utvecklingsarbete för att på ett bättre sätt möta kundens behov. Så skriver man alltså på Migrationsverket. De pratar om invandrare som kunder. De som tvivlar på detta kan se dokumentet på min blogg. I brist på tid kan jag inte utveckla alla konstigheter som Tobias Billströms myndighet Migrationsverket gör dagligen, men följande frågor måste ställas. Jag skulle uppskatta om Billström verkligen svarar på dem. De är i form av ja och nej-frågor. Billströms fyra minuter borde räcka mer än väl för att svara på dem. Accepterar Billström 22 miljoner invandrare så länge de kan ta sig hit? Om inte, var går i så fall gränsen? Jag vill ha svar på den frågan. Instämmer Billström med generaldirektören i att betrakta invandrare som kunder vars behov man ska tillfredsställa och att Migrationsverket ska gå från kontroll till service? Jag vill ha svar på den frågan också. Den sista frågan är: Vem anser Billström att den egentliga kunden är? Borde det vara invandrarna eller skattebetalarna? Jag vill återigen påpeka att Billström nu har fyra minuter på sig att svara på dessa ja och nej-frågor. Jag skulle uppskatta att få svar på dem.
Fru talman! Först och främst vill jag ge stöd åt migrationsministerns och regeringens beslut att bevilja syriska flyktingar permanent uppehållstillstånd. När jag lyssnar på Kent Ekeroth hör jag att han för en byråkratisk myndighetsdebatt och över huvud taget inte berör den mänskliga faktorn när det gäller att tusentals människor, kanske över en miljon syrier, ofrivilligt har flytt från sitt land. Vem vill lämna sitt land, sin skola, sina kompisar, sitt hem och sina leksaker för att sätta sig på en buss eller en guppig båt och resa till ett land där man inte vet om man får bo kvar? När det gäller de syrier som ändå har lyckats ta sig hit till Sverige och som har ansökt om asyl vill jag säga till Kent Ekeroth att regeringen eller Migrationsverket inte beviljar den direkt vid ankomsten. Man har vistats här i ett år, två år, två och ett halvt år. Det är inte ovanligt, Kent Ekeroth, att man bor i trångbodda lägenheter hos sina släktingar, men man kan leva med det. Det viktigaste är att få trygghet och frihet i det nya landet Sverige. Den fråga jag och Folkpartiet vill ställa till Kent Ekeroth är: Anser inte Kent Ekeroth att de här människorna - vi kunde läsa i statsrådets svar att hälften av dem är barn - har skyddsbehov enligt svensk utlänningslag? Det måste finnas proportioner i debatten, fru talman. Kent Ekeroth talar om massinvandring. Det är ett begrepp som återkommande dyker upp i kammaren. Det visar sig att i år har ungefär 10 000 sökt asyl i Sverige. Jag har besökt Libanon ett par gånger i år. Senast i maj träffade jag den libanesiske migrationsministern som vädjade till EU och Sverige om fortsatt stöd. Han sade i maj att prognosen då var 750 000 flyktingar. I slutet av detta år skulle bara Libanon, till ytan lika stort som Skåne län, ha tagit emot en miljon syriska flyktingar. Jag vet inte om Kent Ekeroth och Sverigedemokraterna har gjort några besök i Jordanien, Turkiet eller Libanon eller över huvud taget är intresserade av de lokala förhållandena nere på marken, utan de väljer att hålla sig till en strikt byråkratisk myndighetsdebatt. Jag beklagar det. Jag tycker att vi har en reglerad migrationspolitik och att vi ska ha det. Jag tycker också att Sverige, i situationen med den långsiktiga konflikten i Syrien, ska ställa upp utöver de EU-länder som inte tar tillräckligt stort ansvar. De ska också ta sitt ansvar, men det innebär inte att vi ska stänga våra gränser. Det innebär inte, fru talman, att vi har avskaffat den reglerade invandringen.
Fru talman! Låt mig börja med de fyra frågorna som ställdes av Kent Ekeroth. För det första är alla människor som kommer till Sverige välkomna att lämna in en asylansökan. Ska denna asylansökan beviljas om den lämnas in? Ja, vi är förbundna av våra internationella konventioner att pröva varje enskild asylansökan och titta på om människor har rätt att få asyl om villkoren är uppfyllda, enligt vår egen utlänningslag och de internationella konventioner som vi har undertecknat. Precis som Roger Haddad sade i sitt väldigt bra anförande handlar det om att se människorna, de människor som faktiskt lämnar in ansökan, och förstå att de måste stå i centrum för debatten. Då är det enkelt att dra slutsatsen att majoriteten av de människor som Kent Ekeroth talar om kommer inte att komma till Sverige. De människorna vill stanna kvar i närområdet. De har sina nära och kära i Syrien, och de vill gärna återvända. De har inte lämnat Syrien för att de tyckte att det var roligt, utan därför att de var tvingade till det på grund av ett blodigt inbördeskrig. Detta ser vi också i det faktum att människor ofta väljer att återvända när en konflikt väl har avslutats. Hur var det med kundperspektivet? Ja, jag tycker att det är ganska rimligt att börja betrakta människor som utnyttjar service i den offentliga sektorn som kunder. Det är inte fel att anlägga det perspektivet om det leder till att man har en högre servicefunktion. Men det innebär inte att man ska göra avkall på att man allt framgent är en myndighet som verkar under ett myndighetsansvar. Jag tror att Kent Ekeroth har lite problem med att blanda ihop dessa två saker. För mig är det dock inte särskilt svårt. Lag gäller, och Sverige har en reglerad invandring i alla lägen, överallt och alltid. I frågan om kontroll och service kan vi även notera att många myndigheter har börjat göra den resan. Skatteverket, till exempel, har rört sig från att vara en renodlad kontrollfunktion till att erbjuda ganska mycket service till de människor som använder myndighetens tjänster och har fått erkänt beröm för det. Varför skulle inte Migrationsverket göra samma resa? Slutligen: Vem är kunden? Alla människor som använder en myndighets resurser eller använder en myndighets tjänster är naturligtvis att betrakta som kunder, men självfallet består den reglerade invandringen. Sverige har en reglerad invandring med rätt till asyl för de personer som har skyddsskäl, rätt till invandring för familjemedlemmar och möjligheter till arbetskraftsinvandring när en arbetsgivare anser sig behöva rekrytera från andra länder. Nu har jag svarat på frågorna, och nu har jag några saker att ta upp. Det beslut som Kent Ekeroth kallar stolligt innebär att människor som förföljs och förtrycks i det just nu kanske blodigaste inbördeskriget på planeten ges skydd i vårt land. Det är jag oerhört stolt över. Det är en politik som jag står rakryggad upp för i den här kammaren, överallt och alltid. Kent Ekeroth talar om Migrationsverket som en korrupt myndighet. Jag tycker att det är oförskämt. Det är oförskämt mot Migrationsverkets tjänstemän och det är oförskämt mot de människor som betalar för det, nämligen skattebetalarna i Sverige, att antyda att de skulle gå med på någonting sådant. Det är dessutom i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att när vi talar om att ge skydd till människor gör vi det med utgångspunkt från våra internationella åtaganden. De är stora, de är viktiga, och det finns en bred uppslutning kring dem i riksdagen. Sverigedemokraterna är en minoritet i denna kammare när de framför sina åsikter om att vi borde göra avkall på eller inskränka möjligheterna att söka asyl i vårt land. Summa summarum: Jag anser att interpellationen mycket tydligt visar var Sverigedemokraterna står. Det är längst bort i hörnet, fjärran från all den medmänsklighet och humanism som präglar övriga i den här kammaren, de som alltid står upp för människors rättighet att lämna in en asylansökan. Sedan vore det angeläget att andra stater i Europeiska unionen gjorde mer. Det vore angeläget att fler axlade det ansvar som Sverige axlar. Men när det gäller Europeiska unionen och Sverigedemokraternas inställning till den organisationen är den bara alltför väl känd. De vill inte ens att den ska existera.
Fru talman! Jag skulle gärna ha svarat på allt det som Haddad sade men tyvärr har jag fortfarande bara fyra minuter på mig, oavsett hur många talare som skulle hoppa in i debatten. Min debatt ägnar jag åt Billström, inte åt Haddad. Den debatten tar jag gärna när som helst annars. Vi kan konstatera att jag frågade Billström om han tyckte att det var okej ifall 22 miljoner kom hit, och hans svar var att 22 miljoner inte kommer att komma hit. Men rent teoretiskt kan de komma hit. Min fråga var då om det skulle vara okej att vi hade 22 miljoner syrier i det här landet. Det var min fråga, inte ifall de kommer eller inte. Men menar du, Tobias Billström, att det enligt de regler som finns och som du accepterar skulle vara okej? Jag vill ha svar på den frågan. Skulle det vara okej att 22 miljoner syrier invandrade till Sverige? Om man, såsom situationen nu är, kan visa att man kommer från Syrien får man uppehållstillstånd i Sverige. Det var det beslutet Migrationsverket tog. Dessutom får man permanent uppehållstillstånd. Ingen konflikt i världen är permanent. Varför ska vi då ge dem permanenta uppehållstillstånd i stället för tillfälliga, till att börja med? Ja, Migrationsverket är en korrupt myndighet. Vi har sett en massiv korruption. Bland annat säljer de uppehållstillstånd, vilket uppdagades av medierna. Vi kan dagligen läsa om så kallade miggor, handläggare, på Migrationsverket - jag har personligen talat med sådana - som ingår i den omfattande korruptionen med familjeband och klaner som bildas på olika avdelningar inom Migrationsverket. Det är en massiv korruption, och den kommer alla snart att få se mer av. Sedan talar Billström om internationella konventioner. Så här är det: Det finns ingen internationell konvention för massinvandring. Vi har skrivit under samma internationella konventioner som till exempel Finland, som tar emot en bråkdel av det som Sverige gör, vilket för övrigt också gäller övriga EU-länder. Du sade att Sverigedemokraterna står längst bort i hörnet, men det är Sverige som står längst bort i hörnet i Europa. Vi släpper in många, många fler än alla andra. Vi, Sverige, står längst bort i hörnet. Den politik ni för innebär att Sverige står längst bort i hörnet. När det gäller jobbskapande och påstådd minskning av kriminaliteten tar regeringen gärna åt sig äran; där har man gjort allting rätt. När det gäller invandringen brukar man i stället hänvisa till att det är Migrationsverkets beslut eller till enskilda tjänstemän som gör dittan eller dattan. För att lite grann visa på regeringens aningslöshet i de beslut man fattar och i den politik man för kan vi se på regeringens vårbudget, den som kom 2013. Där finns prognosen för migration, utgiftsområde 8. Den går från 10 miljarder år 2013 till 13,2 miljarder år 2017. Den stiger enligt prognosen. När vi sedan tittar på höstbudgeten, vad ser vi där? Jo, då visar siffrorna någonting helt annat. Nu går siffrorna ned, från 10 miljarder år 2013 till 9,5 miljarder år 2017, detta trots att Migrationsverkets beslut om fri invandring från Syrien fattades två veckor innan regeringen släppte sin budget. Regeringen tror alltså på minskade kostnader trots att man borde vara medveten om beslutet om fri invandring som kom innan man släppte sin budget. Det säger ganska mycket. Sedan står Billström här och är mer eller mindre omedveten om vad Migrationsverket sysslar med. Faktum är att regeringen i regleringsbrev till Migrationsverket med lätthet skulle kunna instruera dem att strikt tillämpa utlänningslagen, att inte ha ett kundperspektiv på utlänningar eller att Migrationsverket ska ha ambitionen att begränsa invandringen till Sverige. Frågan är varför Billström inte gör det. Svaret är naturligtvis att regeringen kan göra det om man bara vill. Även om Migrationsverket är korrupt, vurmar för massinvandring och har ett tungt ansvar så vilar det yttersta ansvaret på Billström och på regeringen. Slutsatsen är endast en: Regeringen har infört fri invandring utan att meddela svenska folket men uppehåller fortfarande illusionen av reglerad invandring. Billström hade ett ögonblick av sällsynt klarhet när han sade att volymerna påverkar integrationen. Och nu slår vi rekord. Allvaret i situationen, inte minst med tanke på de enorma konsekvenser invandringen har för Sverige, borde kunna fälla nästan vilken regering som helst. Men eftersom det bara finns en opposition i den här kammaren kommer det tyvärr inte att hända.

Fru talman! Kent Ekeroth vill inte svara på min enda fråga, om han anser att de vuxna och inte minst barn som flytt till bland annat Sverige har skyddsbehov. Detta frågar jag med tanke på den allvarliga och långvariga konflikten i Syrien. Kan Kent Ekeroth någonting om Syrien över huvud taget? Det är inte ett land där det finns en opposition, fungerande massmedier och så vidare, på samma sätt som i Sverige. Man kan inte ens se embryon till att situationen kommer att lösa sig inom kort. Det är därför Sverige och Migrationsverket fattat beslutet att de människor som tagit sig hit och bott här i drygt två år får permanent uppehållstillstånd. Jag tycker att det är bra. Då kan de gå vidare med sina liv. Barnen kan börja skolan, de vuxna kan få etableringsinsatser och bidra till Sverige, deras nya land. Jag tycker inte att det är problematiskt. Ett annat begrepp som Kent Ekeroth slänger sig med är fri invandring. Jag har träffat många av de syriska flyktingarna i Libanon, som ligger granne med Syrien. De är stolta över sitt land. De har butiker. De har lägenheter. De har pengar. De behöver egentligen inte fly till ett annat land, men de är tvingade att lämna Syrien och bo i Libanon eller att ta sig vidare. Många familjer som har det knapert lägger alla sina sparade resurser på att till varje pris ta sig ifrån Mellanöstern, gärna till ett europeiskt land. Många vill komma till Sverige där de har sina släktingar. Inte en enda solidarisk, medmänsklig kommentar kunde vi höra från Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna. I stället är det stolligt, det är kommunistiskt, det är fri invandring och det är automatiska permanenta uppehållstillstånd. Håll dig till fakta, Kent Ekeroth! Stå inte och tala osanning! Återigen: Varför ska dessa människor inte få skydd i Sverige?
Fru talman! Jag har inga ambitioner att i riksdagens talarstol föra en debatt som utgår från extrema konspirationsteorier baserade på lögner eller myter. Mitt syfte med att vara här i dag är att ställa en fråga till Tobias Billström om det permanenta uppehållstillståndet från ett annat perspektiv än det som Kent Ekeroth har. Jag tror nämligen att det är en extrem hållning som inte främjar diskussionen. Jag vill ha en human, reglerad och rättssäker migrationspolitik. Jag ser en del brister i dag. Det permanenta uppehållstillståndet är en, eller snarare det tillfälliga uppehållstillståndet som används alltmer frekvent. Jag är glad över det ställningstagande som nu kommit beträffande syrier, för permanent uppehållstillstånd är viktigt. Det är viktigt för den enskilde, den enskildes vilja att ta plats i Sverige, att vilja engagera sig i Sverige, att känna sig välkommen i Sverige, och det är också viktigt för Sverige, för att Sverige ska kunna säga att vi tillsammans kan bygga oss starkare med de nya medborgare som finns här. Min ganska enkla fråga till Tobias Billström är: Har du för avsikt att tydligare signalera att fler permanenta uppehållstillstånd är att föredra, för det bygger Sverige starkare och ger Sverige mer av en rättssäker, human och samtidigt reglerad migrationspolitik.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att i den här debatten slå fast två saker. För det första följer de beslut som nu fattas en väletablerad praxis som går tillbaka decennier i tiden. Till skillnad från vad som utmålas i talarstolen av Sverigedemokraternas representant är det inget märkligt att bevilja permanenta uppehållstillstånd till människor om man tror att en konflikt kommer att bli långvarig. Det har i modern tid alltid varit så. Det går tillbaka till 80-talet. Det är inget nytt. Skälet är att det finns en integrationsaspekt. Människor som får permanenta uppehållstillstånd har lättare att finna sig till rätta i samhället. Framför allt har de barn som ofta tillkommer under tiden man vistas på flykt lättare att finna sig till rätta och bli integrerade. Detta gynnar både den enskilde och samhället. Naturligtvis tänker jag inte ge mig in på att diskutera konspirationsteorier. Jag vill bara säga att vittomfattande anklagelser av den typ som framförs här från talarstolen nog behöver backas upp av lite mer handfasta bevis. Jag tycker att vi har rätt att få höra dem, om Sverigedemokraterna har sådana. Men det är ett tydligt exempel på den retorik och den inställning som Sverigedemokraterna har, och därför har jag en sak att fråga Kent Ekeroth om. Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att asyl endast ska beviljas personer av två kategorier: sådana som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention och ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl i enlighet med UNHCR. Om giltiga asylskäl kan beläggas kan den asylsökande beviljas ett uppehållstillstånd för en tidsbegränsad period om ett år. Beviljande av permanenta uppehållstillstånd ska enligt Sverigedemokraterna upphöra helt. Nu är det dock så att Sverigedemokraternas förslag om att införa ett tidsbegränsat uppehållstillstånd inte är förenligt med artikel 24 i skyddsgrundsdirektivet, som stipulerar att en person som beviljas flyktingstatus ska erhålla ett uppehållstillstånd om minst tre år. De personer som beviljas status som alternativt skyddsbehövande ska enligt samma direktiv beviljas ett uppehållstillstånd som ska gälla i minst ett år. Min väldigt konkreta fråga till Kent Ekeroth som jag tycker att jag, kammaren och alla åhörare har rätt att få höra svaret på är: Anser Kent Ekeroth att vi ska bryta mot skyddsgrundsdirektivet? Ja eller nej?

Fru talman! Man får alltid höra en massa undanflykter: Det följer en praxis som vi haft sedan länge, det är myndighetsbeslut som vi inte ska lägga oss i och så vidare. Det är detta som är problemet. I den svenska grundlagen står det inte: All offentlig makt i Sverige utgår från folket, och svenska myndigheter är folkets främsta företrädare. Det står att riksdagen är dess främsta företrädare. Trots detta lämnar man över avgörande beslut, som borde fattas i riksdagen, till dessa anonyma välgörare på Migrationsverket som inte behöver ta några som helst konsekvenser av sitt agerande. Det är helt oacceptabelt. Angående detta med skyddsgrundsdirektivet, som Billström pratade om, och internationella konventioner, som är något väldigt populärt, är det väldigt enkelt. Våra grannländer i Norden och Europa har samma internationella konventioner som vi. Ändå är deras invandringspolitik radikalt skild från vår. Det är till exempel bara att jämföra med Finland, som har en helt annorlunda situation. Man kan applicera detta på helt olika sätt. Och om det är så att några dammiga konventioner som är skrivna för 50 år sedan eller några andra mer moderna bryter mot det som är bra för vårt land, då måste vi omförhandla dem. Vi kan inte bara stå här passivt och titta på när ni tillåter den massinvandring som är bestämd av enskilda handläggare på Migrationsverket, bara för att någon annan vid något tillfälle har bestämt någonting som uppenbarligen inte är anpassat efter verkligheten och vad Sverige behöver. Om vi bara ska acceptera vad andra någon gång bestämt åt oss, då kan vi alla gå hem. Då kan Billström sluta vara migrationsminister. Det spelar ändå ingen roll. Vi ska ändå inte förändra någonting. Vi ska inte förändra några lagar eller regler. Billström är jättenöjd. Vad gör han på sitt jobb? Vad är det riksdagen är till för? Jo, för att stifta lagar och ändra regler. Er passiva attityd till den fortsatta massinvandringen är beklämmande. Ärligt talat kommer historien att döma er alla hårt.

Fru talman! "En massa undanflykter" var det. Jag ställde en fråga, men fick inget svar. Det är väldigt talande. Men mest talande tyckte jag att uttrycket "dammiga konventioner" var. Se där! I koncentrat har vi fått Sverigedemokraternas uppfattning om lagar och regler. Även om man har gått med på att skriva under avtal och stifta lag gäller inte det, om Sverigedemokraterna helt plötsligt har en annan uppfattning i stundens hetta. På en minut kullkastar Sverigedemokraterna Genèvekonventionen efter 50 års existens. Man struntar också fullständigt i Sveriges åtaganden enligt skyddsgrundsdirektivet, ett direktiv som gäller lika i alla 28 medlemsstater och som vi är bundna av. Jag fick inget svar, och jag tyckte att det var mycket talande. En sak vill jag slå fast här från talarstolen, så att det står alldeles klart. Det sker ingen massinvandring till Sverige. Invandringen till Sverige är reglerad. Under 2012 invandrade ungefär 103 000 personer till Sverige. Som vanligt är det återinvandrande svenska medborgare som utgör den enskilt största gruppen. Under 2012 utgjorde dessa 20 procent av alla invandrare. Samtidigt sker en förhållandevis stor utvandring från Sverige. Utvandringen har dessutom ökat under de senaste åren. År 2012 utvandrade närmare 52 000 personer. Det kan vara värt att komma ihåg detta nästa gång man hör uttrycket "massinvandring". I sakfrågan, som har fört oss hit i dag till denna interpellationsdebatt om Syrien och vad vi gör för de syrier som söker asyl, upprepar jag vad jag sade tidigare. Jag är oerhört stolt över det faktum att vi kan erbjuda asyl till de personer som kommer och uppfyller de krav som vi har i vår lagstiftning. Det är inga anonyma tjänstemän som har fattat de här besluten. Folket utser en riksdag i fria val. Denna riksdag accepterar en regering, och denna regering styr sedan sina myndigheter i enlighet med lagarna. Lagarna och den praxis som har utvecklats under flera år säger att vi ska bevilja permanenta uppehållstillstånd om vi tror att en konflikt kommer att ta lång tid, och konflikten i Syrien ser tyvärr ut att kunna ta lång tid. Det är mina slutord i den här debatten.